Herr talman! Den budget som vi i år har tagit del av är kärv i sina tongångar och den bjuder oss att på många områden »dra åt svångremmen». Målsättningen är ju att skapa balans i samhällsekonomien och att lägga en stabil grund för fortsatt reformarbete och fortsatt välståndsutveckling. Med de betingelserna för ögonen bygger vi nu som tidigare för framtiden, och jag hoppas att man i och med tillkomsten av den näringspolitiska fonden skall få ett instrument för att skapa större trygghet för de anställda och skaka bort den känsla av otrygghet som i dag förmärkts på en del utsatta arbetsplatser och orter. Satsningen är djärv, och den betyder också att man i dag får finna sig i att många andra anslagsområden för tillfället får träda tillbaka vad beträffar framstegstakten. Kan man emellertid genom denna fond eliminera otryggheten, så har satsningen inte varit förgäves. Det finns trots återhållsamheten många positiva drag i årets budget, och jag vill peka på ett par områden. Med tillfredsställelse hälsar jag den fortsatta utbyggnaden av barnstugorna. Det nya grepp som togs förra året på detta område har varit utomordentligt värdefullt. Såväl jag som många med mig som varit med .om att försöka lösa problemet med barneftersynen på våra respektive hemorter kan peka på en lång och tålmodig kamp. De socialdemokratiska kvinnorna har fått föra denna kamp ganska ensamma. Förra årets radikala grepp, som kommit till stånd efter ett ihärdigt arbete under många och långa år, utgör ett resultat av just detta arbete. Den kommunala planeringen av daghemmen är nu i full gång, och det statliga-stöd som tillkom förra året har stimulerat kommunerna och kommunalpolitikerna till nya tag. Det är i dag för tidigt att kunna spåra några resultat av den nya form av integrerad barnstuga, som ger de förvärvsarbetande mödrarna möjlighet att placera sina barn på dem. :Mödrarnas arbetstider skiftar, varför man måste försöka anpassa tillsyningstiderna efter de olika behov som föreligger. Om något år kan vi säkert få ett tillfredsställande svar på denna fråga. Vi hälsar med glädje att man i ett stramt ekonomiskt läge har bedömt denna verksamhet som så viktig att man är beredd "att satsa hårt på denna angelägna samhällsfråga. Vi noterar med tacksamhet de möjligheter som årets budget ger för en fortsatt utbyggnad. Det är emellertid långt innan vi kommer dithän att ens alla ensamma mödrars barn har en chans att få en daghemsplats: Under lång tid framöver kommer det att bli ett avstånd mellan behov och utbud, men med 'den takt som dagens budget medger kommer avståndet mellan utbud och behov att minskas snabbare. Vår nya familjemi nister, Camilla Odhnoff, får säkerligen » anledning att bevaka dessa utomordentligt viktiga familjeproblem. Vi är övertygade om att hon kommer att följa den linje som hennes företrädare så energiskt dragit upp. Ett. annat positivt drag i budgeten är de nya bestämmelserna om kommunalskatteavdraget som minskar skatten för låginkomsttagarna och. folkpensionärerna. Finansministern har också signalerat att han inom den närmaste tiden kommer att lägga fram ett särskilt förslag om att det extra deklarationsavdraget för folkpensionärer skall höjas. ..: I samband härmed vill jag gärna lägga ett ord för änkorna och i första hand för den grupp vars pension är inkomstprövad. Denna grupp 'har vid otaliga tillfällen varit föremål för motioner: i denna kammare, och dessa änkors pröblem utredes nu, hoppas jag, av pensionsförsäkringskommittén. Det är på tiden att inkomstprövningen slopas och att den nu diskriminerade gruppen beviljas änkepensionsförmåner efter samma grunder som de icke inkomstprövade fallen. Inkomstprövning för en viss del av en enhetlig grupp är en orättvisa och en fläck på vår sociallagstiftning. Socialt och ekonomiskt är det lika svårt att bli änka före den 1 juli 1960 som efter detta datum. De kvinnor som blev änkor före nämnda datum torde ha gjort samma goda samhällsinsatser och lika stora ekonomiska uppoffringar som de som blivit änkor senare. Det kan därför ej föreligga några sakliga skäl för att genom inkomstprövning reducera pensionsrätten för dessa änkor. I de icke inkomstprövade fallen utgår änkepension oavsett änkans inkomster och förmögenhet. Det är också att märka att i dessa fall utgår inte endast en oreducerad folkpension utan i många fall därtill ATP-förmåner som ytterligare ökar klyftan mellan de båda grupperna. Självfallet kan ATP-förmåner inte beviljas den inkomstprövade gruppen, men klyftan borde kunna minskas genom slopande av inkomstprövning en. Det borde vara en hederssak för oss att rätta till ett sådant missförhåliande. Ibland händer det att änkor från skilda grupper har anställning hos samme arbetsgivare eller på annat sätt är Nr 3 i tillfälle att jämföra sina arbetsinkomster. Den ena änkan får vid en inkomstprövning behålla sin pension ograverad, medan den andra änkans kanske förut reducerade pension minskas ytterligare. Att en änka vilkens pensionsrätt bedöms efter andra ekonomiska grunder känner sig kränkt och orättvist behandlad är helt naturligt, då arbetskamraten — som kanske inte har någon sämre ekonomisk situation — åtnjuter oinskränkt pensionsförmån. Inkomstprövningen har också fått till följd att en del änkor hellre väljer ett enklare levnadssätt än att bli förvärvsarbetande efter sin förmåga, med risk att få pensionen minskad. Arbetsmarknadsmässigt torde inkomstprövningen inte vara till fördel. Denna fråga är som sagt inte ny, men så länge orättvisan inte är eliminerad kommer problemet att vara aktuellt. Och det torde dröja ett 20-tal år innan de yngsta i denna samhällsgrupp försvinner in i folkpensionärernas skara. Det är angeläget att en ändring kommer till stånd snabbt, så att den redan nu anmärkningsvärda eftersläpningen inte förstoras. Min förhoppning på denna punkt är att finansministern i första hand, genom det deklarationsavdrag som är signalerat, kan ge även denna pensionsgrupp möjligheter att förbättra sin ekonomiska ställning tack vare ett litet förvärvsarbete. Vidare hoppas jag att den sittande pensionsförsäkringsutredningen försöker att snarast presentera förslag på en tillfredsställande lösning av pensionsfrågan för denna grupp av änkor. Låt mig sedan övergå till ett helt annat ämnesområde, nämligen engångsförpackningar, med tyngdpunkt på engångsglasen. Förra året vid den här tiden motionerade bl.a. jag själv och en kamrat i medkammaren, Tage Johansson, om en utredning beträffande engångsglasen och konsekvenserna av deras användning. Motionerna ledde till att riksdagen godkände allmänna be redningsutskottets utlåtande nr 3 om utredning och översyn av vissa frågor rörande användningen av engångsförpackningar och angående nedskräpning m.m. Sedermera har, efter en enkel fråga i denna kammare av herr Andersson i Örebro, jordbruksminister Holmqvist svarat att frågan, som spänner över ett stort ämnesområde, är under beredning i berörda depårtement. Eftersom ämnesområdet är stort och problemen brådskande tillåter jag mig i dag att med ledning av en del uppgifter som är hämtade ur Handelsnytt — de handelsanställdas tidning — fästa både kammarledamöternas och statsrådets uppmärksamhet på den utveckling som sker på detta område. Man noterar där att förpackningsindustrien tillhör vårt lands större industrigrenar. Den totala årliga kostnaden för emballage och inpackningsarbete i vårt land är nästan två miljarder kronor. Det betyder cirka 175 kronor per person. Papper och kartonger toppar listan, och därefter kommer metall, plast och glas. Man har konstaterat att plasten har haft den snabbaste frammarschen men att den i framtiden alltmer kommer att ersättas av glas. Varje familj i Sverige kastar två kronor per dag i soptunnan, och det är ändå god samhällsekonomi. Det gäller alltså förpackningar. Sedan slutet av 1950-talet har vi fått dubbelt så mycket emballage, och värre blir det. I siffror från 1963/64 beskrivs den svenska utvecklingen på följande sätt: Förbrukningen av konsumentförpackningar av papper och kartong har under det senaste decenniet ökat värdemässigt med 152 procent. Motsvarande ökning för glas är 63 procent. För plåt ligger siffran på 98 procent. Plasten har gjort ännu snabbare frammarsch, men den tenderar nu att ersättas av glaset. Under en tioårsperiod ökade konsumentförpackningarna i vikt med 65 procent och i värde med 160 procent. Mängden av hushållssopor kan också ge en uppfattning om vad som händer. I början av 1940-talet var siffran 190 kg per person, och år 1962 hade den stigit till 300 kg för att år 1970 enligt beräkningar ligga på ungefär 470 kg. Med detta vill jag ha sagt att vi höjer vår levnadsstandard, vi offrar för bekvämligheten, men hur ser medaljens avigsida ut? Avfallskvantiteten talar sitt tydliga språk. Det har sagts att den ena människans soptunna är den andras livsmiljö, och det verkar ju skrämmande. Trots renhållningsaktioner länsvis och på det kommunala planet tenderar engångsglasen — som jag för min del sätter ett mycket stort frågetecken för, därför att de är så utomordentligt farliga i olika sammanhang att bli fler och fler. Det är med stor oro inför framtiden som jag därför vid detta tillfälle gärna vill efterlysa den av riksdagen tillstyrkta utredningen om översyn av vissa frågor rörande anordningen av engångsförpackningar och angående nedskräpning m.m.

Herr talman! Sedan i torsdags finns det i bokhandeln en väckarklocka att köpa. Det är en bok av makarna Inghe som heter Den ofärdiga välfärden. En talare har tidigare i remissdebatten nämnt den, men jag gör det också, sedan jag har läst den, för att säga några ord om de grupper som boken tar upp till behandling. Boken är en väckarklocka på det sättet att den går igenom de glömda i samhället, de som behöver vårt stöd och vår hjälp. Det är vi, de färdiga, de som har möjlighet att klara sig själva, som har försummat åtskilligt beträffande de ofärdiga, de som behöver vårt stöd och vår hjälp. Författarna gör i slutet av boken några reflexioner. Jag skall citera: »Vi är indignerade över det förströdda intresse, som stundom ägnas de sjuka i kön, åldringarna, de ensamstående, de hemlösa, de ”misslyckade', liksom de svältande i de underutvecklade länderna. Vi efterlyser större vilja att hjälpa även på egen bekostnad, mer av solidaritet och ömsesidig samhörighet.

Det må vara författarnas ensak att fördela ansvaret så. Jag tycker för min del att boken är en väckarklocka för dem som inte har fattat vilka brister i samhället det här gäller. Däremot tror jag inte att det är de kommunala förtroendemännen eller de tjänstemän som sysslar med våra sociala frågor — det kanske inte ens är den sittande regeringen som ytterst bär ansvaret för dessa frågor — som behöver väekas. Jag tror att det är den allmänna opinionen som i större utsträckning behöver väckas, och där har vi alla vårt ansvar. Men regeringen har i det fallet ett större ansvar än andra, och jag har väldigt svårt att förstå att man i årets budget också har kunnat skära ned åtskilliga av de anslagsäskanden som det här gäller.

Jag tror att det inom en 36-miljardersbudget finns sådana felräkningspengar att vi har möjligheter att ge de handikappade vad de: behöver för att åtminstone ekonomiskt förå ett med oss andra såvitt möjligt likvärdigt liv. Jag kan också i det fallet citera några rader ur den senaste årsberättelsen för Sveriges dövas riksförbund. Man konstaterar där att huvudvikten då det gäller inkomsterna har lagts på tidningsoch lottförsäljning även detta år. Det har inte kunnat undvikas att det inverkat menligt på förbundets syfte att bistå de döva och föreningarna. Då en mycket stor del av tiden går åt för att klara de ekonomiska frågorna, dras personalen bort från det egentliga förbundsarbetet. Man säger också att under året ordnades ett rikslotteri, omfattande 50 000 lotter å 2:10 och att nettobehållningen blev god genom att högsta vinsten inte uttogs och därför tillföll lotteriet. Det var tydligen det som räddade verksamheten det året. Man säger vidare på s. 9 i årsberättelsen: »Trots stora ekonomiska svårigheter har förbundet i stort sett kunnat genomföra det program som drogs upp vid årets början.

I det fallet har somt fallit på hälleberget, somt har fallit i god jord, och jag kan väl säga att somt har fallit mitt emellan och hamnat hos handikapputredningen.

Allt detta som jag nu sagt är bra och värt ett erkännande, även om de handikappade kunde fått användning för reformerna ett år tidigare om förslagen hade antagits i fjol. Bland det som i fjol föll mitt emellan hälleberget och den goda jorden och hänvisades till handikapputredningen återfinns framför allt mittenpartiernas krav på en samordning av forskning rörande hjälpmedel åt handikappade, inrättande av ett handikappinstitut och generösare bidrag till invalidbilar. Låt mig uttala den bestämda förhoppningen, att handikapputredningen planerar sitt arbete på ett förnuftigt sätt och lägger fram delbetänkanden beträffande de mest trängande och brådskande frågorna i stället för att gräva ned sig i statistik, vilket ofta händer när en kommitté startar sin verksamhet.

Organet måste tillskapas för att genom ett aktivt och målinriktat vetenskapligt arbete göra forskningsresultaten tillgängliga för de handikappade och därigenom inte bara bistå dessa utan också bidra till att snabbt reducera deras behov av hjälp och av vårdpersonal. Ett delbetänkande angående organisationen bör ligga högt uppe på handikapputredningens föredragningslista. En samordning behövs också på riksplanet, på länsplanet och på det kommunala planet för att ge de handikappade ett effektivt stöd. lerr talman! Det finns emellertid också åtskilligt som har fallit på hälleberget och i år återkommer därför åtskilliga av mittenpartiernas önskemål. Det gäller den fråga jag nyss tog upp, handikappforskningens <=: organisation, och kanske framför allt arbetsanpass ningen som jag själv anser vara oerhört viktig.

Det gäller också regionkonsulenter för de handikappade för hjälp och stöd på länsplanet och ute i kommunerna. Och det gäller inte minst de dövas problem, bl.a. deras svårigheter att få tolkar i olika sammanhang, att få lärobok i åtbördsspråket och att erhålla högre bidrag till hörapparater. Vi återkommer alltså till åtskilliga av dessa frågor i motioner till årets riksdag, och, herr talman, så sent som för två timmar sedan fick jag en påtaglig påminnelse om vad som ännu återstår då det gäller att stödja dem som i detta fall behöver vår hjälp. Det var en blind man, som jag inte tidigare kände som kom hit, och jag satt och samtalade med honom i sammanbindningsbanan. Hans bekymmer var att han numera inte kunde gå över gatukorsningarna på väg till sitt arbete som han tidigare hade gjort, därför att han oupphörligen blev påkörd av bilar. Det är ett problem som självklart har skapats av den ökade trafiken. Det är möjligt att vi på ett eller annat sätt också kan lösa sådana problem. Jag tror att det fordras gemensamma =<:kraftansträngningar och förståelse från oss som slipper sådana handikapp för att klara andras problem.

Herr talman! Efter det uttalande som herr Göransson gjorde i början av sitt anförande måste jag tillstå, att jag inte trodde att socialdemokraterna kände ett så pass stort ansvar som faktiskt tycks vara fallet då det gäller dessa avvägningsfrågor. Vi borde kunna inse att vi inte alltid skall behöva svära på magisterns ord när det gäller en avvägning mellan anslagen till sådana, som på grund av handikapp behöver stöd och hjälp, och sådana som inte behöver detta. Det gäller såväl beträffande de handikappade inom landet som även beträffande u-ländernas hjälpbehov.
Herr talman! Jag hoppas att jag inte förskräcker de få närvarande ledamöterna i kammaren om jag börjar med de gamla grekerna. När grekerna iscen satte sin krigslist och avseglade från Troja kvarlämnade de som bekant en trähäst. Trojanerna rusade ut för att hämta in den. Prästen Laokoon, som var skeptiker, varnade trojanerna och sade: Vad det än är misstror jag grekerna, även när de kommer med gåvor! Jag tror att vi har anledning att besinna Laokoons varning när det gäller gåvor från regeringspartiet, som det talats en del om tidigare i remissdebatten. Jag skall ta en annan illustration till vart det kan leda. Det är mindre än två år sedan riksdagen beslöt en ganska genomgripande omläggning av beskattningen. Vi fick ändrade, lindrigare skatteskalor i den direkta beskattningen, schablonisering av kommunalskatteavdragen, ändring av grunderna för beräkning av folkpensionsavgiften samt höjning av en lång rad indirekta skatter för att kompensera skattebortfallet i den direkta beskattningen. Skattepaketet innebar enligt regeringspartiets uppfattning en betydande skattelättnad, och regeringen gjorde stort nummer av den. Tabellerna i propositionen såg verkligen vackra ut, det kan inte bestridas. Det var större eller mindre minusposter i praktiskt taget alla inkomstlägen utom allra högst uppe på höjderna. Sänkningarna skulle gälla från inkomståret 1966. Senare på våren 1965 kom propositionen om den frivilliga särbeskattningen för äkta makar, som också skulle gälla från 1966. I debatten här i kammaren om skattepaketet ifrågasatte jag om dessa vackra tabeller, som gällde helt kalenderår, någonsin skulle motsvaras av verkligheten. När förslaget om frivillig särbeskattning lades fram, till min stora förvåning, sade jag mig: »Detta är för bra för att vara sant.» Hur har det nu gått i verkligheten? Hur ser det ut i dag, mindre än två år efter den stora skattesänkningen på våren 19635? Den rosafärgade dimma <socialdemokraterna lade ut kring skattepaketet har förflyktigats i verklighetens kalla och hårda vind. Om man ser till vad som i realiteten har inträffat kan man först konstatera att omsättningsskatten höjdes 3 procent redan den 1 juli 1965, alltså ett halvt år innan lindringen av skatteskalorna skulle träda i kraft. Sedan höjdes bensinskatten med 5 öre — jag höll på att säga som vanligt — även den från 1 juli. Cigaretterna höjdes med 2 öre från samma: datum. Den genomsnittliga kommunala utdebiteringen steg under 1965 med 75 öre. Den steg åtskilligt mer i många landsting och kommuner, bl.a. i Stockholm där den steg med 2 kronor per hundralapp. Och vad hände på skattefronten 1966? Jo, bensinskatten steg som vanligt med 3 öre, omsen på bilar gick upp, priset på sprit och vin gick upp, och den 1965 beslutade väsentliga höjningen av folkpensionsavgiften trädde i kraft den 1 januari 1966. Strax före jul förra året beslöt riksdagen om en dubbel progressiv beskattning av intäkt av villor med ett taxeringsvärde över 100 000 kronor. Den genomsnittliga kommunala utdebiteringen steg under 1966 med ytterligare 1 krona per hundralapp. Nu ligger på riksdagens bord en proposition med ett nytt skattepaket. Omsen höjs med 1 procent redan från 1 mars i år, cigarettskatten höjs åter med 2 öre fr.o.m. samma tidpunkt, motorfordonsskatten höjs nästa år, folkpensionsavgiften höjs från 4 till 5 procent fr.o.m. 1 juli i år. Särskilt folkpensionsavgiften har gått i höjden på ett högst anmärkningsvärt sätt. För endast några år sedan var den för äkta makar maximalt 600 kronor, och då var den avdragsgill. Avdragsrätten blev avvecklad i två etapper, av vilka den andra genomfördes 1 juli 1964. var och en har en beskattningsbar inkomst av 30 000 kronor och sålunda har en viss fördel av särbeskattningen, 3 000 kronor, alltså en femdubbling på bara några år. Och man får alltså inte dra av den i deklarationen. Därmed har varje samband mellan utgående folkpensionsförmåner och inbetalda folkpensionsavgifter upphört. Man kan teckna en försäkring billigare än de 3 000 kronor som dessa personer betalar. Vidare höjs sjukförsäkringsavgifterna från och med i år. Enbart höjningen av folkpensionsavgiften och den ytterligare skärpning av marginalskatten som detta innebär, betyder att en stor del av den lättnad som skulle bli effekten av den frivilliga särbeskattningen utraderas. Räknar man samman alla höjningar som genomförts efter riksdagsbeslutet om skattepaketet 1965 och därtill lägger den skärpning som inflationen automatiskt — utan något nytt riksdagsbeslut — medför, är hela den uppreklamerade skattesänkningen 1965 borta med vinden. Detta gäller även en stor del av verkningarna av den frivilliga särbeskattningen. Mina farhågor på våren 1965 icke bara besannades — de överträffades! Man skulle nästan kunna tro att socialdemokraterna blev förskräckta över vad de genomförde 1965, att skattesänkningen var ett olycksfall i arbetet som snarast möjligt måste rättas till. Vi ledde redan tidigare den internationella skatteligan i fråga om direkt skatt och totalt.

Men att vi är värst är ju knappast någonting att stoltsera med.

Herr talman! Vi börjar nu den tredje debattdagen om årets statsverksproposition. Detta är väl i och för sig inte så egendomligt. Det konstiga är att tredje dagen är en lördag. För en riksdagsman är väl inte lördagen alltid ledig dag, då han är fri helt och hållet. Många gånger deltar han då i konferenser och sammanträden på sin hemort. Och därför anser jag det vara olämpligt att planera remissdebatten så, att överläggningarnas sista dag infaller på en lördag. Jag är säker på att det var anledningen till att så många ledamöter i går kväll strök sitt namn från talarlistan. I annat fall skulle man inte ha hunnit hem till de sammanträden man planerat på hemorten. Jag anser det felaktigt att strypa debatten på det sättet och vädjar därför till partiledningarna att förfara på annat sätt ett kommande år och att om så behövs låta remissdebatten börja en dag tidigare. Herr talman! Alla är intresserade av att vår ungdom får en sådan utbildning och fostran, att den i framtiden väl kan rykta sitt värv. Ingen kan heller förneka att det satsas stora belopp på ungdomens utbildning och fritidssysselsättning. Glädjen häröver delas av alla. Mycket bjudes ungdomen i dag, och det är mycket som lockar. Kom till oss, så skall ni få era intressen tillgodosedda! Nej, kom till oss, så skall ni få det i än högre grad! Så kallar ungdomsorganisationer, studieförbund och nöjesarrangörer. Det verkar som om ungdomen bara har att ta för sig. Bordet dukas på varierande sätt. Och visst har ungdomen stora möjligheter att använda sin fritid så att den blir meningsfylld. Som väl är tar också en stor procent av våra ungdomar tillfället i akt och ägnar sig åt positiv ungdomsverksamhet. Många ungdomar lägger i föreningslivet ned mycket arbete för att göra det trevligt för sina kamrater, samtidigt som de gör sig själva en stor tjänst genom att skaffa sig kunskaper och erfarenheter. Det är ungdomar som ägnar sig åt studier, hobbies, idrott o.s.v. I många fall gör de också storartade insatser för sina föräldrar vid sidan av sitt dagliga arbete. Man kan anföra många exempel på mönstergilla ungdomar i detta land. Det bör också understrykas att till denna kategori hör den allra största delen ungdomar. Jag skulle önska att tidningar, radio och TV gjorde fler reportage om vår fina och ambitiösa ungdom. Det händer inte så ofta att dessa ungdomar får några stora rubriker i tidningarna eller blir särskilt mycket uppmärksammade i radio eller TV. Jag vill inte fördenskull påstå, att allt är väl ställt med vår svenska ungdom. Vi har tyvärr ungdom i detta land som är allt annat än lyckad. Vi får dagligen genom massmedia klart för oss detta. Det verkar som om andelen grora brott ökar för varje år. Det gäller för alla goda krafter i samhället att se till att ungdomen fångas upp i ett meningsfullt ungdomsarbete och att förebyggande åtgärder vidtas innan ungdomen kommit för långt på glid. Fångvårdsmyndigheterna har gett oss en skrämmande prognos, i vilken det sägs att platserna på våra fångvårdsanstalter fram till år 1980 måste mer än fördubblas. Allt bör göras för att förebygga en sådan utveckling. Vi gör inte den ungdom, som hamnat på samhällets bakgård, den minsta nytta genom att bara ropa: Se, en sådan dålig ungdom! Nej, vi måste se om vårt hus och försöka finna orsakerna. Vi vet t.ex. att nöjesindustrien lockar ungdomen till sig, i vissa fall på ett tvivelaktigt sätt. Då är det kanske inte så lätt för de unga att alltid hamna på rätt sida om rågången. Jag vill så ta upp en annan sak som berör ungdomen, nämligen samhörigheten inom familjen. Under långa tider har ju familjen varit en av hörnstenarna i vårt samhälle. Men ett av dragen i nutidsdebatten i vårt land är att unga arga män och kvinnor driver propaganda mot familjen och nedvärderar familjebandets betydelse. Vi kan också konstatera att de når ett visst resultat med sin propaganda. Jag tror inte att detta helt beror på propagandamakarnas drive — bl.a. är det nog en följd även av hela samhällsutvecklingen de senaste årtiondena. I äldre tider hölls familjen samman som en produktionsoch konsumtionsenhet. De banden finns inte numera i samma omfattning. Vidare kan man peka på kvinnans inlemmande i förvärvslivet, skiftesarbetet, de ökade fritidsmöjligheterna och annat sådant, som medför att den tid familjens medlemmar tillbringar tillsammans blir mindre. Denna samhällsutveckling har många positiva drag, men det är ett stort fel om den skall gå ut över familjelivet. Jag kan förstå att det inte alltid är så lätt för föräldrar med förvärvsarbete att på kvällen ägna krafter eller tid åt att sysselsätta sina ungdomar — många gånger kan det kännas lättare för föräldrarna, när ungdomarna ger sig ut på egen hand. Ofta är de unga icke föreningsanslutna, och då blir de lätt ett byte för icke önskvärda sysselsättningar. Det är av allra största vikt att barn och ungdom får känna samhörighet med sina föräldrar. Uppfostran i hemmets hägn har varit en tillgång för vårt folk genom alla tider. Men vi skall naturligtvis inte blunda för de problem samhällsutvecklingen vållar familjerna. Att de flesta av oss vill motverka de krafter som uppluckrar familjebandet är en sak, men samtidigt måste vi se till att familjepolitiken skapar bättre förutsättningar för familjerna. Härvidlag kommer inte bara de ekonomiska problemen in i bilden utan även de rent miljöpolitiska. Vi får hoppas att bl.a. familjepolitiska kommittén kommer att presentera förslag som löser åtskilliga av de problem som jag här har talat om. Jag vill sedan något beröra frågan om ungdomsorganisationernas betydelse för våra ungdomar och för vårt samhälle. Få länder i världen har så starka ungdomsorganisationer som Sverige. Dessa organisationer har på ett lyckligt sätt bidragit till en demokratisk och lugn utveckling i vårt land. Ett stort antal personer har skolats genom ungdomsorganisationerna. Att denna skolning har varit värdefull är allmänt erkänt. Ungdomsorganisationernas betydelse för ungdomens beteendemönster är säkerligen stor. Organisationernas alternativa erbjudande till ungdomen om en mera meningsfull sysselsättning och en demokratisk fostran får anses som ett värdefullt komplement i dagens samhälle. Att den omfattande ungdomsverksamheten är kostnadskrävande är helt givet. Föreningarnas ekonomiska möjligheter är i allmänhet små. Hundratusentals föreningsfunktionärer utför för närvarande ett oavlönat arbete till gagn för organisation och samhälle. Som vi känner till utgår numera centrala anslag även till politiska ungdomsorganisationer. Detta hälsar vi med tillfredsställelse men också som något fullt naturligt med anledning av den samhällsfostrande gärning som dessa organisationer bedriver. Anslagen har räknats upp något under åren, men enligt min mening tyvärr inte tillräckligt. Även när statsmakterna befinner sig i ett stramt ekonomiskt läge tror jag att det är felaktigt att åtstramningen för mycket träffar anslagen till den ungdomsfostrande verksamheten. Det finns starka argument för ökade anslag. Det ökade behovet beror bl.a. på att omsättningen av funktionärer är större än tidigare. Utbildning av och information till nya funktionärer måste ske mycket snabbt. Den omständigheten att medlemmar och därmed också funktionärer är mera rörliga än tidigare kräver större personella resurser centralt och regionalt. Samtidigt med dessa ökade krav har en kärvare ekonomisk situation inträtt för organisationerna. Såväl landsting som kommuner beviljar numera anslag till ungdomsorganisationerna. Landstingsförbundet har rekommenderat landstingen en kraftig upptrappning av bidragen till dessa organisationer. Det finns anledning att ge landstingen beröm för att man så snabbt har justerat sina bidragssystem till att i stort sett överensstämma med Landstingsförbundets förslag. Anslagen från kommunerna är det nya inslaget från samhällets sida när det gäller att stödja ungdomsorganisatio nerna. Läget i dag är väl att få kommuner har gjort någonting åt anslagen. En del kommuner har börjat gå in för statens ungdomsråds förslag, men övriga måste snabbt komma efter. Det är inte nödvändigt att vänta på kommunblockssammanslagningen, eftersom anslagsgivningen kan klaras i samarbetsnämnderna. Vad som också är viktigt för ungdomsorganisationerna, såväl de politiska som andra, är att skolorna står öppna för presentation av organisationerna. 1962 års skoldirektiv sade klart ifrån, att ungdomsorganisationerna — och det underströks särskilt att detta även gäller de politiska — har hemortsrätt inom skolan. Man har i många fall goda erfarenheter av dessa kontakter, men tyvärr är det inte alltid så att skolledningen är positiv till ett sådant initiativ. Jag vill till sist beröra ett område som väckt uppmärksamhet den senaste tiden, nämligen beskattning av idrottspriser. Det verkar som om taxeringsmyndigheternas tolkning av bestämmelserna varierar i olika landsdelar. Några klara direktiv beträffande denna form av beskattning har inte funnits. Priser av nämnvärd ekonomisk betydelse förekommer i regel endast vid större idrottsarrangemang med deltagande av elitidrottsmän. Vi är väl alla överens om att elitidrottsmännen verkar som en sporre för ungdomarna. Dessa vill gärna idka den idrott som idrottsstjärnan utövar, och därmed får man en större bredd på idrotten. Det är fullt förståeligt, om det inträffade har väckt indignation inom idrottskretsar. Jag hoppas att frågan skall kunna lösas och att det blir mera generösa bestämmelser för beskattningen av idrottspriser.

Herr talman! Vi skulle vid denna tidpunkt ha haft ett förslag från försvars utredningen till en ny försvarsordning. Det kanske är värt att uppmärksamma att utredningen i fråga om tempot egentligen inte följt de direktiv som den fick vid tillsättandet. Dröjsmålet har sagts bero på oenighet inom försvarsutredningen. Jag skulle bara helt kort vilja framföra den synpunkten, att frågan om enighet eller oenighet inom försvarsutredningen är ointressant i detta sammanhang. Utredningens majoritet bör lägga fram de förslag som den kan samlas kring. Om en del av ledamöterna i utredningen har en annan mening, får det ju bli som i alla andra utredningar, att reservationer fogas till de förslag som framläggs. För min del anser jag att de direktiv som departementschefen givit den nu sittande försvarsutredningen redan från början var tillräckliga för att förslag till en ny försvarsordning skulle kunna framläggas. Jag skall inte uppta tiden med att citera de avsnitt som stöder denna min åsikt, men det sägs bl.a. i direktiven att det skall utarbetas ett sådant förslag till utformning av vårt försvar, att Sverige snabbt kan anpassa sig till en eventuell internationell nedrustning. Jag tycker att just den sidan av direktiven liksom ger motiven till att det måste bli förslag till en helt ny försvarsordning som läggs fram. Jag har en känsla av att försvarsutredningen har ägnat ganska lång tid åt meditation över det internationella läget. Det förefaller så att döma av en del av det material man har lämnat ifrån sig. Därmed har jag inte alls velat kritisera och skall inte gå in i detalj på denna meditation, ty jag tror att många iakttagelser där är mycket riktiga medan det finns anledning att kritiskt bedöma ett och annat. Nu har nya direktiv givits till den sittande utredningen, och utredningsarbetet skall fortsätta.

Sedan några ord om bostadsfrågan. För några dagar sedan inbjöds riksdagsmännen i Stockholm och Stockholms län till en information om läget i Storstockholm, bland annat när det gäller bostadsförsörjningen. Det var de ansvariga kommunalmännen i Storstockholm som stod för denna inbjudan. Det betonades vid sammankonmsten att huvudstadsregionen fortsätter att växa i oförminskad takt med i genomsnitt 20000 personer om året, med andra ord ett antal som motsvarar en medelstor svensk stad. 40 procent av den totala folkökningen har under de senaste åren kommit på denna region. Det finns i dag över 1,2 miljon människor i storstockholmsområdet, och i den framlagda skissen till regionplan förutsätts att folkmängden år 2000 kommer att uppgå till 2,2 miljoner. Inrikesministern vidrörde i sitt tal här i kammaren bostadsproblemet i slesbygderna, bl.a. bostäder för pensionärerna i dessa områden. Det är ett mycket angeläget problem, och försummelsen på detta område måste rättas till. Men jag vill — jag tror utan risk att bli motsagd — föra in i debatten fråsan om den prioritering som bostadsförsörjningen i storstadsregionerna och då främst i huvudstadsregionen måste få. Bostadsbristen i Storstockholm är nu så omfattande, att den kan uppskattas till ungefär fem års produktion av nuvarande storlek. För 1965 hade storstockholmskommunerna planerat en igångsättning av 18000 lägenheter. men slutresultatet blev genom den statliga låneramen och genom kreditsvårigheter 15 850 lägenheter. För 1966 tog kommunernas gemensamma bostadsförsörjningsprogram sikte på 20 000 lägenheter, en orimligt låg siffra om vi jämför med befolkningsut vecklingen. Den bostadskvot som fastställdes var emellertid 16 200 lägenheter. Men kapitalförsörjningen klickade, och igångsättningen för 1966 blev bara 15 161 lägenheter. Då skall uppmärksammas, att igångsättningen under det sista kvartalet gällde inte mindre än 8100 lägenheter. Alltså igångsattes under SiS ta kvartalet 1966 drygt hälften av hela årsantalet.

Den region, som har 40 procent av landets befolkningsökning och som har 40 procent av landets samlade bostadskö, har under den hittillsvarande delen av 1960-talet fått endast 16 procent av den totala bostadsproduktionen. Det beror bl.a. på den ovanliga åtgärden att exempelvis 1966 låna ut 1 000 lägenheter av kvoten till Göteborg och den ännu mera bostadssocialt upprörande åtgärden att under 1966 temporärt upphäva förbudet mot byggandet av lyxvillor för att undvika arbetslöshet bland Stockholms byggnadsarbetare. De tre storstadsregionernas andel av den totala bostadsproduktionen i landet är oförändrad, men den inbördes relationen mellan dessa regioner är den att Storgöteborg och Malmö—Lund ökat sin andel, medan Storstockholm minskat sin andel av det samlade bostadsbyggandet. Att det av riksdagen beslutade minimiprogrammet överskridits, som inrikesministern i går påpekade, är gott och väl. Men vi bör också göra en bedömning av bostadsbyggandets lokalisering. Därvid måste konstateras att utvecklingen är ohållbar och bakvänd. Produktionsökningen faller på de delar av landet där ingen egentlig bostadsbrist förekommer, medan byggandet stagnerat där bostadsbristen är störst. Det kan inte längre fortgå på det sättet. Storstadsområdena måste ges förtur i bostadsbyggandet i överensstämmelse med vad den befolkningsmässiga utvecklingen pockar på. Bostadsbyggandet i huvudstadsregionen har, om man bedömer det ur de kommunala myndigheternas synpunkt, misslyckats. Om man ser det ur statsmakternas och riksbankens synpunkt kan man kanske inte tala om misslyckande utan känner sig mera benägen att instämma med professor Alf Johansson som för några år sedan skrev: »Man har inte misslyckats med att bygga bort bostadsbristen. Man kan inte misslyckas med det man inte företar sig. Man har inte företagit sig att bygga bort bostadsbristen.» Från regeringens sida har sagts att ett samlat markoch bostadspolitiskt program kommer att läggas fram under våren. Det hade naturligtvis varit önskvärt att vi hade haft det programmet redan i dag, så att vi hade kunnat bedöma det i denna remissdebatt. Regeringen bör inte glömma att de borgerliga partierna satte in huvudangreppet på bostadsfrågan i det senaste valet. Angreppet blev inte utan resultat trots att de borgerliga inte hade något alternativ som ger fler bostäder. De sociala följdverkningarna av bostadsbristen i storstadsregionerna går det inte att blunda för — spekulation, svart marknad, ökad brottslighet och mycket annat. Dagen innan remissdebatten började meddelades i pressen, att en längre tids förhandlingar mellan bankerna och finansdepartementet hade gett till resultat, att affärsbankerna förklarat sig villiga att öka sin andel i bostadsfinansieringen. Vilken betydelse vi skall tillmäta den överenskommelse som regeringen gjort med affärsbankerna är kanske litet svår att bedöma. Personligen betvivlar jag inte att överenskommelsen kan få betydelse för att klara de 90 000 lägenheterna under 1967. Men är det en lösning på längre sikt, som man vågar lita på? Kan vi låta de uppgjorda bostadsprogrammens genomförande ligga så att säga i en frivillig överenskommelse med affärsbankerna? Upphör riskerna för planlöshet? Enligt min mening gör de inte det. Vi tror för vår del att en statlig totalfinansiering av bostadsbyggande är det enda möjliga alternativet gentemot den ryckighet och planlöshet som präglar nuvarande kreditpolitik. Vi har en statlig kreditgivning som är av stor betydelse, men så länge bankerna har sitt stora inflytande över bostadsförsörjningen går det ändå inte bra. Vi har därför från kommunistiskt håll vid årets riksdag väckt en motion, i vilken vi föreslår en statlig totalfinansiering av bostadsbyggandet, med andra ord upprättande av en statlig bostadsbank.

Jag vill också i detta sammanhang säga ett par ord med anledning av frågan om markpolitiken. De förslag som framlagts av markutredningen om kommunal förköpsrätt till mark representerar en betydande framgång i förhållande till det tillstånd vi haft under många år och alltjämt har, men det är otillräckligt. Förköpsrätten blir värdelös om kommunerna inte har några pengar att köpa för. Det behövs därför nya förslag, nya alternativ till en Jagstiftning som ger verklig hjälp till kom munerna.

Det skall inte vara en ständig konkurrens med det privata kapitalet på detta område.

Staten bör också på ett helt annat sätt än hittills verka för att vi kommer över till ett byggande, där stordriftens fördelar på ett bättre sätt än hittills kan utnyttjas. Vi måste ganska snabbt komma fram till ett industriellt byggande, till en satsning på serieproduktion av alla typer av bostäder, inbegripet ungdomsoch studentbostäder, villor områdesvis, daghem, skollokaler och allt annat.

Det är också nödvändigt att efter hand på flera områden än vad som hittills har skett aktualisera bl.a. generell förtur vid lägenhetstilldelning för ungdomar som skall gifta sig. Några kommuner har dristat sig att göra det, och erfarenheterna förefaller mycket positiva.

Det är på tiden att när det gäller hyrornas storlek komma fram till den ordningen att hyreshusägare, så länge det finns privata sådana, efter avslutat räkenskapsår förelägger hyresgästerna ett bokslut. Det är nödvändigt att vi behåller hyresregleringslagen där den ännu består till dess vi funnit andra former mot oskäliga hyreshöjningar och garantier för hyresgästernas besittningsskydd. Herr talman!

Herr talman! Jag vill här ge en replik med anledning av vad herr Jansson sade i början av sitt anförande då han berörde försvarsutredningens arbete. Jag anser att hans yttrande där inte bör stå oemotsagt då han påstår att förseningen inom =: försvarsutredningen skulle bero på oenighet och att ingen hade begärt att enighet måste uppnås. Som en av ledamöterna i försvarsutredningen vill jag endast säga att oenighet i egentlig mening inom utredningen uppstod först den 12 oktober, när regeringssidans representanter i utredningen gjorde sitt utspel med ett kostnadsramsförslag som inte var utrett i fråga om sina konsekvenser och som de dittills förda resonemangen och det dittills föreliggande underlaget för utredningen inte alls berört. När sedan regeringen på ett, som vi nu förstår, tidigt stadium i höstas bröt ut frågan om försvarsanslaget för budgetåret 1967/68 uppstod den kris som alla observerat och som innebär att regeringsrepresentanterna i utredningen inte hade fått tillstånd att uppta förhandlingar inom utredningen om det budgetår som nu ligger framför oss. Så till vida har alltså herr Jansson fått sin önskan uppfylld, att utredning ens majoritet beträffande det första året via regeringen lagt fram ett förslag i försvarsfrågan. Om vi tar del av statsverkspropositionen finner vi att nästan en hel sida i denna proposition i vad den avser försvaret upptar en uppräkning av de anslagsposter, till vilka regeringen ännu inte har tagit ställning. Det tyder på att man inom försvarsdepartementet inte har hunnit med att utreda konsekvenserna ännu i denna dag. Enligt herr Jansson skulle direktiven för utredningen bl.a. innebära att Sveriges försvar snabbt borde anpassa sig till en internationell nedrustning. Låt mig bara erinra om att vi tyvärr inte kan se någon tendens till allmän nedrustning i världen. Jag vill bara nämna ett markant exempel. Sovjet ökar sina försvarsbördor just nu. De stående styrkorna i Europa är mycket stora. Direktiven säger följande: »Utredningen bör vid sina överväganden av krigsmaktens sammansättning beakta de internationella förhandlingarna om nedrustning.

Herr talman!

Det råder större effektivitet och större arbetsglädje i hans företag än troligen i något annat. Där sker ingen maskning någonstans. Kunde vi få in den andan och — jag understryker det — det motivet i verk samheten litet varstans, skulle byggnadsproblemet ganska snart lösas även här.

Herr talman! Varken dagen eller tidpunkten är väl lämpliga för någon debatt i denna fråga. Jag fann emellertid att herr Janssons inlägg i hög grad präglades av en ensidighet som knappast är på sin plats när det gäller att diskutera en så allvarlig fråga som bostadsbyggandet. De tre storstadsregionernas problem på detta område är väl kända, och jag delar herr Janssons uppfattning om angelägenheten av att de beaktas. När han hävdar att staten skall ta ett särskilt ansvar för — som han uttrycker sig — Storstockholm, Storgöteborg och öresundsregionen är jag dock inte med längre. Jag menar att staten måste ta samma ansvar även för övriga delar av landet. Fördelningen av samhällets resurser är en fråga som gäller inte endast de tre storstadsregionerna utan hela landet. Vi skall också se saken i ett större sammanhang och tänka på de kommunala investeringar som krävs för de allmänna anordningar som är nödvändiga för att samhället skall vara funktionsdugligt. För inte så länge sedan redovisades i TV Norrköpings situation med avseende på bostadsbeståndet, och enligt den redovisningen dras denna stad med den största bostadsslummen i våra städer, relativt sett. Norrköping brukar som bekant inte räknas till någon av de tre storstadsregionerna men ligger inom ett område som präglas av hög expansionstakt. Här har tidigare under remissdebatten diskuterats angelägenheten av att ge industrien vad den behöver för att öka effektiviteten, och jag tillät mig säga i går att man i detta sammanhang bör tänka på att bostadsbyggandet bör ske så att industriens personalbehov tillgodoses. Jag har känt ett behov av att göra detta uttalande, eftersom det inte är första gången som man har att avlyssna en förträdare för de s.k. storstadsregionernas inställning i bostadsfrågan. Än en gång vill jag framhålla att statens ansvar i detta sammanhang skall gälla hela vårt land.

Herr talman! Jag har litet svårt att fatta att herr Henrikson blev upprörd över att jag sade att statsmakterna måste ha ett alldeles särskilt ansvar för bostadsbyggandet i storstadsregionerna.

Det har sagts av de flesta här i kammaren tidigare att man måste bygga mest där bostadsbristen är störst. Är vi överens om denna enkla formel, finns det ju ingenting att tvista om. Bostadskön i Storstockholm omfattar nu ungefär 180000 sökande. Jag sade förut att det motsvarar ungefär fem årsproduktioner av nuvarande storlek, och det är för mig oförklarligt att vi skall behöva tvista om den synpunkt som jag framförde. Oberoende av var vi bor i landet måste vi väl kunna vara ense om att detta icke på något sätt innebär att Norrköping och andra städer inte skall ha sin del av bostadsbyggandet. Till herr Nihlfors skulle jag vilja säga att jag avsåg just den passus i försvarsutredningens direktiv, där departe mentschefen säger att »det är angeläget att eftersträva en sådan uppbyggnad av krigsmakten att Sveriges möjligheter att snabbt medverka till en allmän internationell avrustning underlättas». Jag anser att den nuvarande uppbyggnaden av den svenska krigsmakten inte ger möjligheter att snabbt medverka därtill. Vi ser ju hur svårt det är. Det behöver bara komma ut ett rykte om att man skall pruta någon krona, så blir det en oerhörd affekt i generalstaben och bland övriga ledande militärer. Det blir dessutom lika stor affekt hos den privata krigsindustrien, som så fort den nås av ett meddelande av detta slag börjar släppa ut rykten om att en mängd folk säkert snart måste avskedas vid Bofors och SAAB och andra stora industrier. Jag anser att just denna formulering i departementschefens uttalande motiverar en helt ny försvarsordning.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att herr Jansson i detta korta inlägg var betydligt mer nyanserad än han var i sitt första anförande. Herr Jansson vågade nämna en av de städer som ligger utanför de tre s.k. storstadsregionerna, Utifrån frågan om bostadsbristen och de långa bostadsköerna diskuterar han bostadsbyggandets lokalisering, vilket är ett sätt att diskutera som jag vet är modernt. Jag menar emellertid att frågan om bostadsköerna och deras storlek i hög grad är en fråga om hur dessa köer redovisas. Jag har för mig att det pågår en undersökning rörande detta problem och den dubbelredovisning, för att inte säga den flerdubbelredovisning, som lär förekomma i en del av storstadsregionerna. Undersökningen kanske kommer att ge en något annan bild än den som vi vanligen möter i dessa sammanhang.

Herr talman! Ibland har jag tänkt på hur det skulle kännas att staka i mål i Vasaloppets sista timma fram emot söndagskvällen, när skymningen faller över de vackra skogarna i ett vintervitt Mora. Jag tror att det vid den tiden har sänkt sig en viss frid över det sönderkörda spåret. Det är inte längre någon idé att försöka tävla med tätmännen. Man kan rent av hinna filosofera en del, och man hinner ägna en vänlig uppmärksamhet åt sina medtävlande. Något liknande känner jag i dag: det är inte söndagskväll, men det är lördagsmorgon och veckohelgen har brutit in. Låt mig i denna anda få kommentera ett par tre av de ärenden som berörts i årets remissdebatt. Jag hoppas på herr måldomarens tålamod. när han ändå har offrat sin lördagsfrid för oss som är senkomlingar på talarlistan. Herr Ståhl tog vi halv ett-tiden i går natt upp en viktig fråga, och han gjorde det på ett synnerligen engagerat sätt. Han ställde mot varandra den fullkomligt skakande utvecklingen på kriminalitetens område och polissituationen i landet. Han krävde — och jag instämmer i detta krav — effektivare åtgärder mot vapenstölderna och ett långt mera helhjärtat stöd åt poliskåren. Jag vill mot samma bakgrund erinra om ett annat sammanhang. Jag gör detta med anledning av den föreslagna straffskatten på bl.a. ungdomlokaler, vilken tidigare har berörts av herr Källstad och av en rad andra talare. Jag behöver inte gå in i detalj. I ett läge, herr talman, där vi mer än någonsin behöver bekämpa de nedbrytande tendenserna inom ungdomsvärlden, vilket man bäst gör med positiva och preventiva åtgärder, kommer detta dråpslag mot de fria och idéella organisationerna. Folkpartiets kristet-söociala råd har i ett uttalande protesterat mot den föreslagna investeringsavgiften på 25 procent under viss tid för s.k. oprioriterade byggen. Vi har anfört att den allvarligt skulle hämma de ideella orga nisationernas arbetsmöjligheter; den drabbar de kristna kyrkornas, nykterhetsrörelsens, arbetarrörelsens och idrottsorganisationernas verksamhet. Jag kan inte se annat än att det är ett mycket olyckligt förslag, och jag hoppas att det kommer att tillbakavisas. Det står visserligen i Skriften att man inte skall låta den högra handen veta vad den vänstra gör, men i detta fall borde man faktiskt tänka litet mer på orsak och verkan; det finns uppenbarligen ett samband mellan brottsligheten och den andliga utarmningen av vårt folk. Herr Hansson i Skegrie tog tidigare under remissdebatten på ett ingående och varmhjärtat sätt upp u-landsbiståndet. Han kommenterade samtidigt det svenska biståndets administration och menade att planeringen i fortsättningen inte bör ske efter samma ovissa linjer som nu. Vi saknar planmässighet, sade herr Hansson i Skegrie. Just på grund av att jag delar herr Hanssons positiva grundsyn på u-landshjälpen vill jag något ifrågasätta riktigheten av hans bedömning av planeringen. Om denna anmärkning mot administrationen hade framställts för ett eller två år sedan skulle jag lättare ha kunnat förstå den. Nu ligger det ju, som alla vet, till på det sättet att biståndsorganet har utbyggts ungefär till den kapacitet som motsvarar de krav som regering och riksdag ställt och de utfästelser vi gjort. Den som på nära håll sett och ser detta ämbetsverk i funktion måste nog erkänna att det tillgodoser alla rimliga krav på effektivitet och planmässighet och dessutom ger ett intryck av en skapande öppenhet inför framtida uppgifter. Därmed är inte sagt att allt är fullkomligt, men apparaten är upptrimmad och väntar på resurser för att kunna utföra en maximal insats på u-landshjälpens område. I detta läge görs nu en uppbromsning. Jag måste erkänna, herr talman, att den kommer mycket olägligt. En av mina styrelsekamrater i SIDA, direktör Nils Thedin, skriver i denna veckas nummer av tidskriften Vi något som är värt att beakta. Det heter där: »Detta SIDA:s dilemma ställer ett av u-landsbiståndets svåra problem i blixtbelysning, Meningsfulla projekt kräver lång förberedelsetid, och denna förberedelse kan inte ske utan kontakt med myndigheterna i mottagarlandet, en kontakt som i sin tur måste väcka förhoppningar om bistånd. När projekten väl sätts i gång är det i regel fråga om en verksamhet på mycket lång sikt.» Personalen var från början underdimensionerad, och detta med avsikt. Det sades också här i riksdagen att vi inte skulle skära till en alltför stor kostym från början utan låta utvecklingen bestämma personalbehovet, Det är därför som SIDA i år begär en förhållandevis stor personalförstärkning, så stor att jag personligen i början var tveksam inför storleksordningen. Nu vet jag bättre. SIDA har med otillräcklig personal genomfört en upptrimning av verksamheten som motsvarar mycket höga krav. Detta har skett genom övertidsarbete och på bekostnad i vissa fall av personalens hälsa. Jag betraktar därför personalfrågan som en nyckelfråga i årets u-landsproposition. Visst är jag medveten om att årets budget är hårt ansträngd och att det är finansministerns sak att försöka begränsa statens utgifter. Men det är riksdagens sak att för sin del ompröva Kungl. Maj:ts förslag och som representanter för det svenska folket säga om vi vill arbeta vidare i den takt, som hittills t.o.m. kritiserats som alltför låg, eller bromsa upp våra insatser. Även om det ekonomiska klimatet är kärvare än i fjol skulle vi väl ändå knappast ha mod att gå ut till de svältande och misslottade folken och säga: »Sverige har visserligen en levnadsstandard som hör till de högsta i världen, men för att inte på minsta sätt äventyra den har vi inte råd att avstå mer än högst en fjärdedels procent av vår nationalinkomst.» Jag har inte mod att säga det. Men, säger då någon, Kungl. Maj:t föreslår i alla fall en betydlig ökning av anslagen. Detta är riktigt. Vi har några plusposter. Men vi skall också komma ihåg att SIDA:s medelsförbrukning under det senaste budgetåret har legat väsentligt högre än årsanslaget och att detta varit möjligt tack vare från tidigare budgetår reserverade medel. Regeringen har varit medveten om det, och SIDA har haft rätt att utvidga sitt arbete. Ser vi på fältverksamheten, så har SIDA:s åtagandevolym i u-länderna femdubblats under det senaste budgetåret. En sådan utveckling kräver naturligtvis en fortsättning i enlighet med de tankar som herr Thedin gav uttryck åt i tidskriften Vi. Därför har vi begärt att för fältverksamheten få disponera de 164 000 kronorna. Kungl. Maj:t har förklarat att vi inte har råd med mer än 99 000 kronor. Vad gör man då? Jo, man skickar återbud, prioriterar om, uppskijuter i och för sig nödvändiga åtgärder, beskär anslagen till frivilligorganisationerna, med vilka SIDA har ett fruktbart samarbete, och inleder något av ett sabbatsår. Och detta i en tid då varje nytt år är ett nödår. Finns det, ärade kammarkamrater, sakliga skäl för ett sådant handlingssätt just nu? Står vi verkligen så på gränsen till statsfinansiell ruin? Jag vet att det finns behövande i vårt eget land. Dem skall vi också hjälpa. Men jämmern över u-landshjälpen kommer i regel inte från dem. De fattiga förstår varann både inom och utom landet. Det är vi, vi som har råd att avstå något litet mer av vår standardökning, det är vi som klagar och jämrar oss och ber om ett år av lättnad. Ty naturligtvis skall denna uppbromsning vara endast ett år — om det då inte är för sent att göra en hel del av det som behöver göras nu omedelbart i u-länderna. Jag vill inte driva skrämselpropaganda, men det är en samvetssak för mig att säga åtminstone så mycket som jag har sagt hittills, efter vad jag sett i ett tiotal av våra fattigaste u-länder. Jag kommer att känna det som en tung dag om den svenska riksdagen någon gång fram i vår beslutar att följa regeringens uppbromsningsförslag. Det är min förhoppning att så inte kommer att ske. Oppositionspartierna kan inte gärna svika u-landsarbetet, och jag vet att det finns liknande ansvarstaganden inom regeringspartiet. Ett positivt beslut, med de ekonomiska omdisponeringar som blir nödvändiga, kommer säkert att hälsas med lättnad även av regeringen. Jag tror inte ett ögonblick att Gunnar Sträng och Torsten Nilsson ömmar mindre för de fattiga folken än exempelvis Ulla Lindström och jag; de har bara fallit offer för en felbedömning. Nu gäller det att vi gemensamt sätter skuldran till och beslutar oss att hjälpas åt. Det har framhållits här i debatten, bl.a. av herr Svensson i Kungälv, herr Nelander och andra, att uppbromsningen naturligtvis också kommer att gå ut över samarbetet med de enskilda organisationerna. Jag har själv i ett intervjuuttalande i Dagens Nyheter i onsdags närmare motiverat dessa farhågor — de finns, de är reella. SIDA har ett förtroendefullt samarbete med missionssällskapen och de humanitära hjälporganisationerna, och det råder nog bara en mening om värdet av detta samarbete, som för övrigt är direkt anbefallt av regering och riksdag. Trots all god vilja måste också stödet till dem reduceras, om statsanslaget skrivs ner med 65 miljoner. Kungl. Maj:t har ju dessutom själv — prioriterat familjeplaneringen. Bortfallet av dessa pengar, som i SIDA :s petita upptar ett belopp av 6 miljoner, rubbar naturligtvis inte de enskilda organisationernas allmänna ekonomi, men det har två andra följdverkningar. Det begränsar SIDA:s möjlighet att hjälpa och det minskar missionernas möjlighet att bygga och utrusta sina yrkesskolor och sjukhus på ett sätt som även därute motsvarar nutidens krav. Låt mig sedan få beröra ytterligare en fråga — Vietnamfrågan. Jag är oerhört tacksam för de klara deklarationer från mittenpartiernas sida som har avgivits av herrar Ohlin, Hedlund m.fl.

Inställningen till Vietnamkriget kan naturligtvis uppvisa nyansskillnader, men det kvarstår i alla fall en gemensam svensk oro för detta verkligt ödestunga och riskfyllda utrikespolitiska problem. Sverige har också i FN:s generalförsamling upprepade gånger givit uttryck för denna oro och förklarat sig vilja stödja generalsekreterare U Thants outtröttliga försök att åstadkomma fred, att driva parterna till förhandlingsbordet och att få till stånd en återgång till Geneveöverenskommelsen. Senast under den gångna hösten anförde Sveriges utrikesminister i-FN:s generalförsamling en synpunkt som jag tycker förtjänar att. understrykas på nytt, även om detta inte är någon utrikesdebatt. Utrikesministern sade den gången: »Den onda cirkeln av misstroende måste brytas. Vad beträffar: de konkreta villkoren för att över huvud få till stånd en situation, där förhandlingar kan bli möjliga, delar vi de synpunkter som vid upprepade tillfällen framförts av generalsekreteraren. Först av allt måste bombningen av Nordvietnam upphöra. För det andra måste en utvidgning av kriget i dess helhet undvikas och en gradvis minskning av krigsaktiviteten påbörjas. Förenta staterna har erbjudit sig att dra tillbaka sina styrkor, när de andra drar tillbaka sina. Detta är ett erbjudande, som av alla bör allvarligt övervägas. Vi har länge ansett att man på något stadium måste påbörja en militär nedtrappning såsom inledning eller ackompanjemang till en meningsfull dialog mellan parterna. Med hänsyn till detta krigs särskilda natur skall erkännas, att svårigheterna är oerhörda om krav ställs på exakt symmetri i fråga om tidpunkt och antal.» Och så kommer den svenske utrikesministerns fråga, som verkligen är värd att uppmärksammas, inte minst i en situation som är så hopplöst låst som den nuvarande. Han säger: »Är det orimligt att ifrågasätta, att den sida som förfogar över en klar numerär överlägsenhet tar första steget? Är det i så fall orimligt att ifrågasätta att ett gensvar möter från den andra sidan?» Låt oss utgå från, herr talman, att båda parterna vill fred men att ingen vågar börja. För Vietnam, både i norr och i söder, gäller det liv och död, utrotning av civilbefolkningen, skördens och själva jordmånens systematiska förstöring, brända och förgiftade barn, oändliga lidanden och offer i stupade och lemlästade soldater. Även om livsviljan och försvarsviljan är fantastisk, för att inte säga fanatisk, måste det ju finnas en gräns också där. Vad motsidan beträffar torde ingen i dagens läge ha mer att förlora på ett långt utdraget, penningslukande och blodigt krig i' Sydöstasien än just Förenta staterna. Utom förlusten av de 7 000 stupade soldaterna och mångdubbeli fler krigsskadade har Amerikas folk att bära en orimligt tung ekonomisk börda, som redan bromsat upp kriget mot fattigdomen och den hittills framgångsrika sociala upprustningen. Därtill kommer en prestigeförlust som i det långa loppet går ut inte enbart över Förenta staterna utan över hela den demokratiska västvärlden. USA har länge — och med rätta — betraktats som en exponent för den frihetstradi tion och den respekt för människovärdet som hör samman med västerländsk demokrati när den är som bäst. Man kan inte blunda för att detta förtroendekapital håller på att förbrukas runt om i världen och vändas i sin motsats. Inte minst är detta fallet i de afrikanska och asiatiska stater som nyss vunnit sin självständighet. För den som — i likhet med mig — inte ett ögonblick tvekar i valet mellan västerländsk demokrati och världskommunism är dagens situation bekymmersam. Jag har ingenting emot att Sovjetunionen blir betraktad som en fredens ängel när den verkligen är det, men medaljens baksida är att man runt om i världen samtidigt beskyller USA för krigshets, aggressivitet och brott mot Genéveöverenskommelsen. Det ligger inte i vårt intresse — men väl i kommunistvärldens — att USA får nöta ut sina krafter i Vietnam och förlora sitt anseende ute i världen. Det måste, herr talman, finnas en väg ut. Den starkaste måste vara stark nog att våga göra ett fredserbjudande för att åtminstone se vad som händer. Världsopinionen och den samlade FN opinionen kan bli ett moraliskt stöd när det gäller att finna vägarna till förhandlingsbordet. Jag vet att den allt starkare opinionen i Amerika emot kriget i Vietnam räknar den utländska fredsopinionen som ett stöd, även om det känns förödmjukande att ta emot det. Och det länder USA till ovansklig heder att detta inre motstånd så klart får artikuleras i amerikansk press, i radio och TV och från tusental av talarstolar och predikstolar. Det skulle knappast kunna ske i något annat land. Kyrkornas reaktion i det stycket är betydelsefull, inte minst med tanke på den roll som kyrkorna spelar i ett land där omkring 50 procent av befolkningen besöker kyrkan minst en gång i veckan. Kväkarna, vännernas samfund, började tidigast av alla. Redan 1954 var nade man regeringen för att engagera sig i Vietnam. Man skrev den gången till regeringen och avrådde från militär intervention. Det hette bl.a.: »På grundvalen av kväkarnas mångåriga erfarenhet i internationella sammanhang är vi övertygade om att ingenting annat än olyckor ligger framför oss på denna väg. Det moderna krigets ödeläggelse kan endast utlösa hat, även bland dem för vars rätt vi avser att kämpa. På hatet kan ingen frihet och ingen demokrati byggas.» De andra kyrkorna har följt upp varningarna. Det nationella rådet för de protestantiska kyrkorna i Amerika gjorde vid sin konferens i Miami Beach i december ett ytterst allvarligt uttalande mot USA:s Vietnampolitik. Kyrkornas världsråds centralkommitté har gjort detsamma. Metodistkyrkan, som har 40 miljoner medlemmar världen över, har anslutit sig till världskyrkorådets vädjan och givit sitt helhjärtade stöd åt U Thants och FN:s fredsmission. Jag tror också att den svenska opinionen, som så klart kommit till uttryck i remissdebatten i år, kan betyda något i detta sammanhang. Vi gör det väl allra bäst genom att ständigt ge vårt uppriktiga stöd åt U Thants fredsoffensiv. Kanske det olyckliga som nu sker i Vietnam — och tyvärr också på andra håll i världen, som vi inte hinner tala om — har det goda med sig att kriget självt, som instrument för lösandet av mellanfolkliga konflikter, bryter ryggen av sig.

Nation skall inte mer resa sig mot nation, och ingen skall mer lära sig att strida.» Låt mig bara tillägga ett enda litet ord, herr talman, en erfarenhet från 1959 års generalförsamling. Chrusjtjov hade deltagit i den, och när han reste hem begärde den ryska delegationen att som gåva till FN få överlämna ett konstverk som nu står på den vackra planen mellan huvudbyggnaden och East River. Det är en mer än manshög gestalt, en man som med utomordentlig kraft böjer samman ett svärd till en plog, och på sockeln har ryssarna graverat in bibelordet från Jesajabokens andra kapitel som jag läste nyss. Men de har skrivit om det, och jag vill inte bli missförstådd om jag säger att de har förbättrat det! Det står nämligen: »Vi skola smida våra svärd till pogbillar och våra spjut till vingårdsknivar.» Om den målsättningen blir allmänt accepterad, finns det, herr talman och ärade kammarkamrater, hopp för vår gamla värld.

Herr talman! När man ser på den statsverksproposition som här debatterats, kan man klart konstatera att den präglas av återhållsamhet. Det är också en tvingande nödvändighet med tanke på de rent automatiska höjningar av statens utgifter som sker. Men även om resurserna i år inte tilllåter några större utsvävningar, kan man ändå fråga sig om inte vissa grupper hårdare än andra får känna på de påfrestningar som ett kärvare ekonomiskt klimat åstadkommer. Jag tänker här alldeles speciellt på barnfamiljerna, vilka trots de pålagor som en höjning av omsättningsskatten medför inte får den minsta kompensation för den utgiftsökning som dessa skattepålagor kommer att medföra. Barnfamiljerna är den grupp i samhället som drabbas hårdast av indirekta skatter därför att de är stora konsumenter av nödvändighetsartiklar. Med hänsyn till den ök ning som här föreslagits beträffande den indirekta beskattningen borde man ha givit barnfamiljerna en viss kompensation. Så har emellertid inte skett, och däremot har man anledning att reagera. Centerpartiet har under flera år lagt fram ett familjepolitiskt program, med hjälp av vilket man har velat ge ett ökat stöd åt barnfamiljerna. Vi är väl medvetna om att det inte går att genomföra ett sådant program med en gång, men det går att genomföra det etappvis, och programmet är en målsättning för den framtida familjepolitiken. Man kan genom en viss omläggning av bostadsrabatterna och genom införande av ett inkomstprövat barntillägg sätta in stödet där behovet är störst. Förra året fattades beslut som väsentligt ökade samhällets insatser på barnstugeverksamhetens område. De ökade bidragen till såväl byggnation som driftkostnader har starkt stimulerat kommunerna till ökade insatser på detta område. Däremot har riksdagen varit mindre intresserad av att ge stöd åt familjebarndaghemmen. Det är beklagligt, eftersom dessa inte minst utanför de stora tätorterna har sin stora uppgift att fylla. Detsamma gäller föroch lekskolan, en skolform som också visat sig ha en betydande uppgift. Denna verksamhet har genom förra årets riksdagsbeslut ställts utanför möjligheterna att erhålla statsbidrag, såvida den inte bedrives som en integrerad del av en barnstuga. även denna verksamhet borde ha fått ekonomiskt stöd. År 1967 kan på sitt sätt bli ett ödesdigert år. Detta gäller alldeles speciellt september månad. Den 3 september genomföres övergången till högertrafik, och två dagar dessförinnan, den 1 september, träder ett nytt jordbruksavtal i kraft. Dessa båda frågor är av den allra största betydelse; de berör oss alla och kommer utan tvekan att bli märkbara under lång tid framåt. Beslutet om övergång till högertrafik fattades för flera år sedan, och förberedelserna för övergången har pågått under lång tid. Man rustar sig nu för att möta de många problem som uppstår just vid övergången den 3 september. I denna situation hoppas jag att man från alla håll, från myndigheter och enskilda, skall mana till största möjliga mått av lugn och hänsyn. Det är här fråga om en trafikomläggning som kräver en synnerligen stor uppmärksamhet och försiktighet — det krävs ju alltid i trafiken, men det krävs i ännu högre grad i en situation som denna. I riksdagen i höstas har liksom i tidningarna under den senaste tiden diskuterats frågan om fartens betydelse, d.v.s. vad hastighetsgränserna betyder. Vi bar diskuterat fartgränser på 30 eller 50 km tim. Vad resultatet blir betyder mindre — det väsentliga är att vi själva ställer det omutliga kravet på hänsyn, uppmärksamhet och försiktighet, alldeles speciellt under de dagar då övergången sker. Den hastighetsgräns som är fastställd gäller den maximihastighet, som inte får överskridas, och man borde väl våga hoppas på att alla — enskilda såväl som organisationer, press och övrig propaganda — enigt skall mana till respekt för en dylik gräns. Hastigheten är och kommer förmodligen att bli en av de främsta orsakerna till de trafikolyckor som redovisas i den hemska statistik som finns på detta område. Tusentalet människor dödas varje år i trafikolyckor, och det gäller här för oss och för samhället att göra allt vad som kan göras för att bringa ned antalet trafikolyckor som återspeglas i denna hemska olycksfallsstatistik. Jag blir något betänksam, när jag finner att departementschefen har prutat av på det begärda anslaget till trafiksäkerhetsforskning. Trots den prutning som har skett i äskandet höjes ändå anslaget något, och jag får väl hoppas att detta skall innebära att man får något bättre möjligheter att komma till rätta med detta mycket allvarliga problem.

Som jag nämnde beräknas ett nytt jordbruksavtal träda i kraft den 1 september i år. Jag har också redan tidigare sagt, att detta har sin speciella betydelse, framför allt därför att en siffra om hur stor del av livsmedelsbehovet, som skall produceras inom landet, troligen kommer att fastställas. Man har ganska svårt att förstå hur denna fråga kan föranleda så mycken debatt, när man just nu i stora delar av världen diskuterar om vad man kallar för framtidens största problem — att få livsmedlen att räcka till, ja, att lindra världssvälten. I den situationen diskuterar vi att köpa livsmedel från u-länderna, länder där stora delar av befolkningen svälter. Vore det inte mer angeläget att satsa på att dessa länders livsmedelsproduktion inriktas på att täcka deras egna behov av livsmedel? Förslaget om riktlinjer för den framtida jordbrukspolitiken skall ju framläggas i en särskild proposition senare i år, och vi får anledning att då återkomma till diskussionen därom. Jag vill dock nämna några ord av det som står i finansplanen, bland annat att jordbrukarnas inkomster från jordbruket av jordbruksnämnden beräknas ha minskat starkt åren 1965—1966. Siffran beräknas utgöra 18—19 procent. Medverkande till denna minskning var dels avsevärt sämre skörd, dels en fortsatt kraftig stegring av produktionskostnaderna. Det nämnes vidare, att beträffande skogsbruket beräknas utvecklingen ha varit mindre gynnsam, varför jordbru kets sammanlagda inkomster beräknas ha minskat med 11,5 procent från 1965 till 1966. För 1967 väntas en svag uppgång av jordbrukarnas sammanlagda inkomster, men ändå beräknas inkomsterna av jordbruket sjunka med 6 procent. Däremot skulle skogsbruket ge en ökning med 9 procent. Jag tycker dessa siffror talar ett tydligt språk, och de står i bjärt kontrast till det resonemang som stundom förts om utsikterna till lägre priser på livsmedel. Vill vi inom landet skapa garantier för att själva kunna producera huvudparten av livsmedel, då måste vi också skapa sådana riktlinjer för den framtida jordbrukspolitiken att jordbruket och dess anställda beredes ett inkomstförhållande som är likvärdigt med andra gruppers. Betydelsen av lantbruksnämndernas verksamhet har ofta mycket starkt betonats, och jag vill inte på något sätt bestrida vikten därav. Också på detta område kommer senare i år att framläggas en särskild proposition. Jag förväntar mig att man kommer att lägga fram förslag om förstärkta resurser för lantbruksnämnderna. Det är nödvändigt om de skall fylla den betydelsefulla uppgift som de har i dag — detta inte minst därför att man kan konstatera att åtminstone på en lantbruksnämnd tar det för närvarande två år efter det att ansökan inlämnats innan man kan ta i tu med en så enkel sak som att upprätta en täckdikningskarta. Det är bedrövligt att förhållandena är sådana i en tid, då så stora krav ställes på jordbrukets intensitet och produktionskraft. Till sist ett par ord om den proposition som Kungl. Maj:t framlagt angående investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten. I propositionen föreslås att den, som under tiden från den 1 mars 1967 till den 30 september 1968 sätter i gång med vissa byggnadsarbeten, skall betala en investeringsavgift motsvarande 25 procent av byggnadskostnaden. Utan tvekan finns i dag många byggnadsarbeten planerade och projekterade för snar igångsättning. Men så helt plötsligt ställs man inför ett ultimatum: antingen vänta till i oktober 1968 eller också betala 25 procent till staten. I den situationen kan man fråga: Vad kommer framtiden att innebära? Hur mycket kommer byggnadskostnaderna att stiga, om jag väntar? Hur mycket förlorar jag på att vänta? Syftet med denna nya investeringsavgift är väl inte att skapa en ny inkomstkälla för staten; syftet skall väl vara, om jag rätt uppfattat det — och det tror jag att jag har gjort — att med denna investeringsavgift dämpa ner intresset för investeringar på det område som föreslagits skall beläggas med denna avgift. Skulle man då inte ha kunnat åstadkomma denna dämpning av investeringarna på ett annat och mera sympatiskt sätt, på ett sätt som tagit större hänsyn till de verkliga förhållandena i de enskilda fallen? Speciellt reagerar jag emot att man föreslår införande av förbud för byggande av kyrkliga samlingslokaler. Jag säger förbud för det verkar närmast som ett sådant. Vi är ju ett folk som har krävt och även beslutat om religionsfrihet. Detta beslut har jag bedömt på det sättet, att det är ett beslut som ger frihet för religiösa sammanslutningar att arbeta i vårt land och inte, som man kanske ibland vill tyda det, ett beslut om frihet från religion. Det är alltså ett beslut som innebär frihet för religiösa sammanslutningar att arbeta fritt i vårt land. Jag blir därför betänksam och reagerar starkt emot att man här tycks vilja belägga byggandet av lokaler för detta ändamål med en investeringsavgift på 25 procent. Alldeles speciellt skrämmande ter sig detta förslag när man tänker på de stora bostadsområden som bebyggs omkring våra storstäder. Där får inte, om detta förslag vinner riksdagens bifall, några kyrkliga lokaler byggas förrän om drygt ett och ett halvt år, såvida inte investeringsavgift skall behöva erläggas för dessa. Med det beslut om religionsfrihet som föreligger bör enligt min uppfattning riksdagen inte genom åtgärder som denna förhindra eller försvåra kyrkans och de religiösa samfundens verksamhet.

Herr talman! Herr Nordgren har liksom många andra talare från högerpartiet framfört åtskilliga kritiska synpunkter på olika förslag i årets statsverksproposition, kanske inte minst när det gäller finansministerns framställning om bildandet av en utvecklingsfond för näringslivet. I anslutning till denna fråga kommer jag att säga några ord om lokaliseringsoch näringsfrågorna och avslutningsvis också något om huvudmannaskapet för vissa vårdområden. Lokaliseringspolitiken i dess nuvarande form är ju av mycket sent datum. Erfarenheterna av denna verksamhet är kanske ännu inte fullt tillräckliga för att man skall kunna göra en säker bedömning av de vidtagna åtgärderna. Men när man tar del av inrikesministerns redogörelse för resultatet av de gångna årens verksamhet kan man notera en mycket positiv utveckling i det norra stödområdet. Från 1963 fram till utgången av november 1966 har genom olika ekonomiska insatser skapats omkring 20000 nya arbetstillfällen. Den allra största delen av lokaliseringspengarna har satsats på Norrland, främst de norrländska kustområdena. I de norrländska länen äger fortfarande en omfattande befolkningsomflyttning rum, men numera sker denna på så sätt att människorna flyttar från inlandet till tätorter och industriområden vid kusten. Dessa områden har redan tidigare haft ett någorlunda differentierat och expansivt näringsliv. I sin nuvarande form kommer lokaliseringsstödet att påskynda befolkningskoncentrationen till ett fåtal expansiva regioner vid kusten. En sådan utveckling är säkerligen nödvändig för att lägga en så säker grund som möjligt för näringslivets framtida verksamhet i norrlandslänen. Men samtidigt försämras livsvillkoren alltmer för den kvarvarande befolkningen i glesbygderna. Många gånger blir människorna där ställda inför valet att antingen acceptera långa och obekväma resor till arbetet och de serviceanordningar de vill anlita eller att lämna hembygden och den invanda miljön. Sedan 1965, då riksdagen fattade beslut om den nya lokaliseringspolitiken, har tusentals människor i Sydoch Mellansverige friställts och varit tvungna att flytta till andra orter med bättre arbetsmöjligheter. Under en lång följd av år, inte minst under 1966, har landets dyrbaraste produktionsfaktor, den mänskliga arbetskraften, utsatts för mycket stora påfrestningar. Så har skett även i mitt hemlän. Där har t.ex. ett flertal kommuner med ensidigt näringsliv under 1966 drabbats av många svåra industrinedläggningar, främst inom textilbranschen. Till detta kommer sedan att ett stort företag inom metallindustrien successivt skall lägga ned sin tillverkning och friställa omkring 450 personer. Eftersom länet ligger utanför stödområdet och arbetsmarknadsstyrelsen inte har ansett sig kunna bevilja lokaliseringsstöd till intresserade företag, har länsarbetsnämnden på alla sätt för sökt lösa de uppkomna sysselsättningssvårigheterna, främst genom omskolning, utbildning, beredskapsarbeten och sysselsättning i skyddade verkstäder. Liksom i andra län med liknande problem har många av dessa människor blivit starkt bundna till sin hemort. I många fall kanske ett uppbrott varit omöjligt med hänsyn till äldre anhöriga, bostadsförhållanden och annat. Många av de friställda har dock fått flytta till helt nya arbetsområden och till orter som varit dem helt främmande. Jag är fullt medveten om att bl.a. den internationella konkurrensen skärper kravet på allt större och rationellare enheter. Med hänsyn härtill måste naturligtvis Ilokaliseringspolitiken genomföras med sikte på framtiden. Men den måste samtidigt vara en praktisk sysselsättningspolitik. I särskilt svåra situationer kan det därför vara befogat att arbetsmarknadsstyrelsen gör s.k. brandkårsutryckningar både inom och utom stödområdena, inte minst med tanke på den äldre arbetskraften. För en stor del av dessa människor innebär omställningsperioden betydande svårigheter. Herr talman! Med anledning av de problem vi i detta sammanhang har ute i vårt land, vill jag framföra ett tack till inrikesministern för hans mycket betydelsefulla arbete när det gällt att skapa en aktiv arbetsmarknadspolitik, något som i dagens läge är av allra största betydelse. Trots ett mycket bekymmersamt ekonomiskt läge har regeringen även i år lagt fram många viktiga förslag till ökade insatser för att bevara sysselsättningen och säkra tryggheten för de enskilda människorna. Den föreslagna utvecklingsfonden för näringslivet kommer säkerligen att stödjas av största delen av landets löntagare. Tack vare denna samverkan mellan staten, samhället och näringslivet ökas möjligheterna att få fram nödvän diga investeringsobjekt inom viktiga industrigrenar. Men genom denna utveckling kommer samhället också i allt större utsträckning att med skattemedel finansiera näringslivets strukturomvandling.

Här kanske man ändå borde ställa större krav på näringslivet. Det bör väl inte vara orimligt att även det mera direkt deltar i samhällets olika kostnader för näringslivets lokalisering och strukturomvandling. Till sist bara några ord om olika vårdområden, herr talman. Under senare år har omfattande reformer och samhälleliga insatser kunnat förverkligas på skilda vårdområden. Jag skulle här vilja peka på landstingens övertagande av statens mentalsjukvård och provinsialläkarväsendet. Genom dessa reformer har vi lyckats skapa en enhetlig organisation och ledning för sjukvården, och jag tror att en fortsatt samordning av olika vårdområden vore ytterst värdefull för samhället. Huvudmannaskapen inom viktiga vårdområden — såsom den slutna åldringsvården, vården av långvarigt kroppssjuka, nykterhetsvården och barnavården — är i dag mycket splittrade och det skapar betydande svårigheter för såväl de vårdsökande som huvudmännen. Jag skulle kunna ge en rad exempel på detta men avstår. För min del anser jag dock att vi så snart som möjligt bör genomföra en längre gående samordning än vad vi för närvarande har inom våra vårdområden.